Herr talman! Jag behöver inte göra något längre inlägg, men det är väl ändå angeläget att vi försöker klara ut de eventuella skiljaktigheter som finns. Maj Britt Theorin sade att hela denna debatt kanske hade varit onödig om hon tidigare hade fått ta del av de direktiv som förelåg. Nu var det så att direktiven i frågan som utfärdades redan förra året — sådana direktiv utfärdas varje år och senast skedde det den 26 april i år, alltså före riksdagsbehandlingen — av olika skäl var och är hemligstäm plade. Det var alltså försvarsutskottet som fick ta del av dem. Jag tror också att den förvaltning som är ansvarig för studierna lämnade en redogörelse för deras begränsning. Det kan förtjäna nämnas att en ledamot av kammaren, som i likhet med fru Maj Britt Theorin hade motionerat i frågan men som var ledamot av försvarsutskottet och fick ta del av regeringens direktiv, i kammaren förklarade sig vara nöjd och jag vill minnas också röstade för försvarsutskottets förslag. Fru Maj Britt Theorin hade inte fått dessa informationer, och jag beklagar att jag inte var närvarande och svarade på en fråga som tydligen hade ställts till mig. För min del är emellertid saken fullständigt klar. Vi har redan tidigt insett att vi tvingas till en begränsning av den framtida flygplansanskaffningen. Redan Viggenprojektet, inom vars ram riksdagen i våras beslöt att Jaktviggen skall utvecklas — vilket vi nu är i färd med — var ju tveksamt. Överbefälhavaren sade nej och ansåg att vi inte hade råd till det.

Men för att ha handlingsfrihet på detta område ansåg vi — och därom var vi tämligen eniga — att jaktversionen av Viggen skulle utvecklas. Att gå längre i vad avser den Viggenteknik som vi är på väg att få har vi inom regeringen från början ansett vara omöjligt. Vi tvingas att studera andra möjligheter för framtiden, framför allt av kostnadsskäl men också med hänsyn till det försvar som vi vill ha framöver. Jag hoppas att det inte skall behöva uppstå någon tveksamhet om vad vi har menat. Anledningen till att vi nu talar om tunga och lätta attackplan är att vi nu har två sådana flygplanstyper i Sverige. Viggen, som nu skall ut på förbanden, kallar vi för ett tungt attackplan för att skilja det från Flygplan 105, som vi benämner ett lätt attackplan. Direktiven till studierna är på denna punkt klara. Det framgår av dem att man, även om man i debatten i dag använder uttrycken ”tungt attackplan”, ”ytterligare avancerad flygplanstyp” eller ”avancerat attackplan” eller andra formuleringar beroende på om man är negativt inställd i detta sammanhang eller inte — talar om samma sak.

Därmed har alla parter möjlighet till information.

Herr talman! Nu ser man vådan av att kvinnorna lägger sig i sådant som de enligt en del inte borde befatta sig med. Försvaret tillhör av hävd männen. För kvinnorna, även om de är riksdagsledamöter, hemligstämplas således viktiga beslut. Låt vara att det rört sig om avgöranden i försvarsutskottet — riksdagsledamöterna i övrigt kan inte ta del av besluten. Det är att beklaga, tycker jag, att detta hemligstämplade beslut om att man inte skulle studera ett nytt tungt attackflygplan inte kom till vår kännedom, ty det hade naturligtvis helt kunnat förändra situationen. Till herr Björck i Nässjö vill jag emellertid säga några ord. Han sade att det är ingen större hemlighet att Viggen är en utomordentlig vapenbärare men att vi utrustar den med dåliga system. Det är skönt att höra att försvarsministern klargör att man varit tveksam redan till Viggen och att Viggen är en gökunge i det svenska försvarets bo, som någon har betecknat det. Jag kan ansluta mig till det yttrandet, eftersom Viggen har relativt starkt begränsat våra reella handlingsmöjligheter när det gäller andra delar av försvaret. Den sväljer stora kostnader. Nu har riksdagen beslutat sig för att Jaktviggen skall ingå i försvaret. Men inte bara överbefälhavaren utan tydligen också personer på annat håll var tveksamma inför frågan om Viggen var absolut nödvändig. Det finns anledning att säga det, eftersom herr Björck anförde att vi bör vara ute i god tid och utrusta oss med nya vapensystem. Det är inte möjligt, sade herr Björck, att konstatera vilka vapensystem vi behöver på 1990-talet, och lika fullt skall vi planera i god tid för att kunna skaffa oss dessa nya vapensystem. Även jag har tidigare varnat för den enorma utvecklingen på vapensystemens område. Jag har talat om det elektroniska kriget som det framtida kriget, vilket kan komma att få återverkningar också för svensk försvarsutformning. Men alldeles självklart är att vi redan nu har så klara diplomatiska och politiska kanaler mellan länderna att förvarningar om konflikter når oss mycket snabbt. Därför är överraskningskrig i framtiden ganska otroliga De dyra förvarningssystemen — av typen Viggen och utvecklingar därav, med enorma kostnader som följd — borde vi därför kunna undvika. Vi har politiska och diplomatiska kanaler som kan varna oss Jag menar självfallet inte att planen som vi utrustar oss med inte skall vara farliga ens för fienden — jag vet inte var herr Björck har fått det ifrån men vi skall sätta kostnaderna i relation till våra ekonomiska förutsättningar och till vad vi kan bedöma" om utvecklingen för framtiden. Vi har, som sagt, redan nu mycket goda varningssignaler via de diplomatiska och politiska kanalerna. Jag är glad för förtydligandet från försvarsministern, men fortfarande kvarstår en liten fråga: Varför har vi fått definitionen medeltunga attackplan om systemet Viggen nu, när vi hade tunga attackflygplan i våras? Det innebär inte, sade försvarsministern, att man vill lägga någon dimridå över det hela, och det är jag glad över. Viggen är ett tungt attackflygplan och kommer att vara så även i fortsättningen, såvitt jag kan bedöma.
Herr talman! Fru Theorins senaste anförande tvingar mig tyvärr att göra ett mycket kort inlägg. Det är otvivelaktigt på det sättet att Viggen håller på att bli en gökunge i försvarets bo. Låt oss då bara ha klart för an. Att Viggen håller på att bli denna oss att så var det inte från börj gökunge beror bl.a. på att försvarsanslagen k senare år, att en tidigare enighet mellan de fyra demokratiska partierna om försvarets nivå i dag icke längre är för handen. a att när fru Theorin säger att Låt mig sedan också, herr talman, överraskningskrig är otroliga, att vi har diplomatiska och politiska kanaler som gör att vi kan bli förvarnade i god tid, ja, då är fru Theorin så långt upp i det blå som inget modernt stridsflygplan kommer att kunna föra henne!
Herr talman! Nej, jag befinner mig inte uppe i det blå. Men det kunde vara intressant om herr Björck skaffade sig litet kunskap om de diplomatiska och politiska kanalerna. Det har funnits flera konfliktsituationer i Europa där vi i god tid har varit förvarnade om vad som skulle hända. Och när jag säger i god tid menar jag i vart fall rätt mycket mer än de timmar som ett plan från Sverige skulle behöva för att gå upp och möta ett eventuellt anfall efter information från ett dyrt förvarningssystem. Beträffande frågan om gökungen och försvarsanslagens minskning vill jag hänvisa till den vapentekniska utvecklingen, som försvarsministern så klart visade tidigare då USA i framtiden kommer att få ett enda flygplan! Det är kostnaderna för de avancerade vapensystemen som gör att vi får kraftigt begränsa utvecklingen av dem och inte beroende på att man har olika uppfattning om storleken av det totala försvarsanslaget.
Herr talman! Låt mig kvittera fru Theorins senaste vänlighet med att hon lämpligtvis borde skaffa sig litet kunskap om försvar innan hon deltar i sådana här debatter.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

Återigen har en av våra kammarkamrater lämnat vår krets. Meddelandet om Sigvard Rimås” hastiga bortgång natten till söndagen fyller oss alla med sorg. Sigvard Rimås var riksdagsman i andra generationen och bevistade i år sin nittonde riksdag. Han var vid sitt frånfälle ledamot av inrikesutskottet och suppleant i riksdagens revisorer. I sin hembygd var Sigvard Rimås engagerad på många olika områden. Östergötlands läns landsting tillhörde han sedan 1946. I sin hemkommun har han varit ordförande i byggnadsnämnden och ledamot av kommunalfullmäktige. Hans stora frikyrkliga intresse kom till uttryck bl.a. i ledamotskap av Missionsförbundets församlingsråd. Sigvard Rimås vann genom sin lugna och stillsamma natur aktning och sympatier hos alla som hade med honom att göra. Vi minns honom som en mycket samvetsgrann och pålitlig kamrat. Vi lyser frid över hans minne.

Det blir därför med all sannolikhet nödvändigt att ta även lördagen den 16 december i anspråk för debatten i detta ärende. Höstsessionen torde alltså — med ändring av vad som angivits i den preliminära tidplanen — komma att avslutas lördagen den 16 december.

Herr talman! Den fråga som det här gäller är inte ny. Vi har haft den uppe till behandling under flera år, och jag kan därför fatta mig kort. En del religiösa, humanitära och ideella organisationer, som fullgör för samhället värdefulla uppgifter, är för sin verksamhet beroende av bidrag från enskilda personer. Det är ofta verkligt behjärtansvärda ändamål som det är frågan om. Det höga skattetrycket har emellertid försämrat bidragsgivarnas möjligheter att främja sådana här ting. Det föreligger starka skäl för att gåvor till ändamål som dessa göres avdragsgilla vid beskattningen. Detsamma gäller bidrag till den vetenskapliga forskningen. Reservanterna hemställer om en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om skyndsam utredning rörande införande av rätt till avdrag för fysisk person vid den statliga inkomstbeskattningen för gåvor upp till en viss maximigräns när det gäller u-hjälp och andra humanitära ändamål nyttiga ändamål. Onsdagen den Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1. 1 november 1972 Reservationen 2 är grundad på en motion av herrar Komstedt och — Werner i Malmö vari man hemställer om en skyndsam utredning rörande Rätt till avdrag vid möjligheterna att medge skattebefrielse för periodiskt understöd till inkomstbeskattfadderbarn i u-land. I reservationen har vi begärt att denna motion skulle — "Sen för gåvor remitteras till den sittande skatteutredningen om periodiskt understöd till allmännyttiga Jag ber, herr talman, att få yrka bifall även till reservationen 2.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande nr 34 har fogats en reservation, som undertecknats också av centerns utskottsrepresentanter. I reservationen begärs utredning av frågan om rätt till avdrag för fysiska personer vid den statliga inkomstbeskattningen för gåvor till u-hjälp och andra humanitära ändamål samt till kulturella, religiösa, vetenskapliga eller eljest uppenbart allmännyttiga ändamål. Avdragsrätten föreslås begränsad till visst maximibelopp. Frågan har diskuterats åtskilliga gånger tidigare här i riksdagen, och jag skall därför inte uppta ledamöternas tid någon längre stund. Vi känner till frågan och vet att i många andra länder tillämpas ett system liknande det som vi reservanter begärt skall utredas. Vi har också i vårt eget land under 1940-talet tillämpat ett system, som innebar avdragsrätt vid den statliga inkomsttaxeringen för gåvor till vissa bestämda ändamål upp till ett belopp av 1 000 kronor. Den allmännyttiga verksamhet som nämnts i reservationen 1 har drabbats ganska hårt av den under senare år genomförda förändringen av skattesystemet, innebärande övergång från direkt till indirekt beskattning, och vidare genom införandet av arbetsgivaravgiften, den s.k. löneskatten. Dessa förändringar utgör ett ytterligare motiv för reservanternas krav på en utredning av frågan. Herr talman! Med denna mycket korta motivering yrkar jag bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen 1 av fru andre vice talmannen Nettelbrandt m.fl.

Herr talman! Samtliga de ärenden från skatteutskottet som nu föreligger har, som nyss nämndes av föregående talare i vad avser detta mycket kort i alla dessa ärenden. Det är därmed inte fråga om någon gradering av deras vikt eller om någon respektlöshet inför frågornas betydelse, utan det är helt enkelt så att inga nya omständigheter har framkommit. Varken motionärerna eller vi som talar för utskottsmajoriteten kan åberopa några nya omständigheter. Beträffande de frågor som vi nu debatterar har riksdagen flerfaldiga gånger avslagit samma yrkanden, och vi har hänvisat till att man bör lämna stöd i annan form än via beskattningen. Man bör i stället ge direkta bidrag, om någon hjälp skall lämnas. 15 Vad beträffar yrkandena om avdrag för periodiskt understöd till fadderbarn i u-land har vi tidigare sagt att detta endast är ett sätt att på en omväg införa rätt till avdrag för gåvor, som annars inte tillåtes. Men kanske ännu viktigare är att vi väntar ett förslag från en utredning beträffande periodiska understöd i höst. Med hänsyn till detta yrkar utskottsmajoriteten avslag på motionen. Jag ber att få yrka bifall tiil utskottets hemställan.

Herr talman! Frågan om att bereda de för religiös och annan ideell verksamhet intresserade medborgarna en möjlighet att öka sina gåvor genom viss begränsad avdragsrätt är förvisso inte ny i den svenska riksdagen. Vad skatteutskottets majoritet anför i sitt betänkande nr 34, som vi nu behandlar, ger mig anledning att göra några kommentarer. Utskottsmajoritetens uttalande att motionsyrkanden om den här aktuella avdragsrätten genomgående har avvisats av riksdagen är en sanning med viss modifikation. För att visa detta vill jag gå tillbaka i tiden och ge några upplysningar, som kan vara av intresse. Redan under mitt första riksdagsår, 1953, mötte jag denna fråga i form av en motion av dåvarande ledamoten av riksdagens första kammare, herr Ohlon. I motionen 271 begärde han en utredning och kunde påvisa, hur sådan avdragsrätt gällde i USA med upp till 15 procent av bruttoinkomsten. År 1955 upprepades motionen från ett stort antal folkpartister i något modifierad form. Utredning begärdes, och det nämndes att ett riktmärke skulle kunna vara att ge avdragsrätt inom 10 procent av svensk medborgares bruttoinkomst. Det kunde då också meddelas att man i USA genom nya bestämmelser från 1954 utvidgat rätten för avdrag från 15 procent till 20 procent av enskilda personers bruttoinkomst. Makar kunde komma upp till 30 procent av den gemensamma bruttoinkomsten. Det är riktigt att de här omnämnda motionerna avslogs av riksdagen, men jag vill nämna att jag tillsammans med dåvarande ledamoten av riksdagens andra kammare herr Axel Gustafsson i Borås hade ett vad man väl kan kalla korridorsamtal med bevillningsutskottets dåvarande ordförande herr Adolv Olsson. Han sade sig ha gått på avslag därför att vi inte begränsat avdragsrätten till ett skäligt belopp och nämnde förslagsvis 1 000 kronor. 1956 återkom vi i motionen II:246 och hade då anpassat oss efter vad Adolv Olsson hade sagt. Jag var då också medmotionär. 1956 var bevillningsutskottet betydligt mera välvilligt i sin skrivning. Man ansåg att frågan borde prövas av de sakkunniga som övervägde frågan om avdragsrätt för periodiskt understöd, och betänkandet utmynnade i att motionen skulle anses besvarad med vad utskottet anfört. Det är riktigt att bevillningsutskottet senare — med ny ordförande — avstyrkt och riksdagens majoritet avslagit alla nya motioner i här aktuellt syfte, men vi som har nära kontakt med och kännedom om de religiösa och ideella organisationernas ekonomiska problem kommer att fortsätta med våra strävanden att vinna gehör för det berättigade i våra förslag.

Jag vet att många motståndare säger att vi bereder skattebefrielse för de högre inkomsttagarna och att gåvor av detta slag inte bör premieras genom skattebefrielse. Den som säger så felbedömer grovt situationen. Det är min bestämda uppfattning att det praktiska resultatet av ett bifall till våra förslag inte blir en skattebefrielse som ökar givarnas nettobehållning av inkomsterna utan fastmer ökade gåvor till de religiösa och ideella organisationerna, som sannerligen är förtjänta av den större förståelse för sina strävanden som våra förslag innebär. Jag bör kanske nämna att de givare det här gäller bär sin del genom de allmänna skatterna av utgifterna som avser u-hjälpen, statens direkta bidrag till organisationerna och i ett överväldigande flertal fall också till den svenska kyrkan. Här gäller det all den frivilliga insats som därutöver är ett oeftergivligt villkor för de fria samfundens och de ideella organisationernas omfattande verksamhet. Herr talman! Med vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 av fru andre vice talmannen Nettelbrandt m.fl.

Herr talman! Under min tid i riksdagen 1965—1970, då Helgeandsholmen var vår hemvist för det politiska livet, engagerade jag mig i frågan om avdragsrätt för gåvor till ideell och kristen verksamhet. Jag var också huvudmotionär några gånger.

Motioner av det här slaget har återkommit år efter år och jag finner det helt naturligt att många ledamöter, som varit med länge i riksdagen, tycker att ärendet är på tapeten alldeles för ofta. Argumenten är också desamma. De som är positiva till avdragslinjen pekar på vilket samhällsnyttigt arbete de här organisationerna utför och vilken vinst samhället skulle göra om gåvorna till de frivilliga organisationerna, som utför det samhällsnyttiga arbetet, vore avdragsgilla. Motståndarna till avdragslinjen — i det här fallet socialdemokraterna — menar å sin sida att allmännyttiga och liknande ändamål främjas bäst genom bidrag av allmänna medel. Att slås ut ur riksdagen är en rätt besvärlig historia. Omställningsprocessen från ett aktivt politiskt liv i riksdagen till att fungera som en vanlig människa ute i samhället är rätt arbetsam. Men den är nyttig! Det är en lärorik upplevelse. Man ser de politiska frågorna från en annan vinkel, ur Medelsvenssons synvinkel. Och jag har upplevt en sak, herr talman, under dessa ett och ett halvt år när jag sett politiken från sidan. I högre grad än tidigare har jag kunnat konstatera hur den statliga förmyndarmentaliteten, byråkratiseringen, utbreder sig. Den socialdemokratiska regeringen skall allt bestyra. Man kopplar in kanslihuset i fråga efter fråga, man tar över mer och mer. Regeringen tycks hysa den uppfattningen att kanslihusets tjänstemän har bättre förutsättningar att, som i den här aktuella frågan, bedöma de frivilliga organisationernas och frikyrkosamfundens ekonomiska planering än organisationerna själva. Naturligtvis är detta fel. Man har i kanslihuset inga möjligheter att bättre än organisationerna själva angelägenhetsgradera de ekonomiska insatserna och bestämma var, när och i vilken utsträckning de skall göras. Jag tycker att det egentligen är rätt anmärkningsvärt att regeringspartiet aldrig ger med sig. Här har oppositionen år ut och år in, i decennier, begärt en utredning — jag vill understryka utredning — av möjligheterna till avdrag vid beskattning för gåvor av det här slaget. Men regeringen har för länge, länge sedan intagit en ståndpunkt och vidhåller den envist, oberoende av, det vågar jag hävda, starka sakargument, som gång på gång framförs. Ordet om droppen som urholkar stenen är riktigt på många områden, men inte i det här fallet och inte när det gäller socialdemokraternas uppfattning i den här frågan. Jag hoppas att reservationen ändå, när vi voterar om en stund, skall vinna nödvändigt stöd. I annat fall hoppas jag verkligen att det är sista året som denna sak handläggs på det här sättet och riksdagen vägrar gå med på en utredning av denna viktiga fråga. Jag yrkar bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen 1.

Herr talman! Om jag förstod herr Fridolfsson i Stockholm rätt ställde han upp ett motsatsförhållande mellan vanliga människor och riksdagsledamöter. Jag tycker att riksdagsledamöter skall fungera som vanliga människor både i och utanför riksdagen. Men det var egentligen inte för att säga detta som jag begärde ordet. Eftersom jag kommer att rösta på ett sätt som avviker från vad man kanske har väntat sig vill jag gärna motivera det. Två synpunkter vägleder mig i skattefrågor. Den ena är att skatten skall vara rättvis och jämlik. Den andra är att vi om möjligt skall försöka lindra det alltför hårda skattetrycket. Ingen av dessa principer kan tillgodoses, om man urholkar skattesystemet genom att medge avdrag av allehanda slag det snarare förstärker ojämlikheten i skattesystemet. Och det torde vara obestridligt att de som i sista hand får betala kalaset är de som har så små inkomster att de inte kan utnyttja dessa avdragsmöjligheter. Vi vet, herr talman, att genom skattefusk och skatteflykt miljarder årligen undandras statskassan. Det kan inte finnas någon motivering för att man i oträngt mål ytterligare ökar de legala möjligheterna att få skattebefrielse, hur behjärtansvärda syftena bakom motionerna än är — och det vill jag gärna medge att de är. Om vi i stället rensade ut den mängd möjligheter till avdrag av allehanda slag som vi har kunde vi i stället på sikt sänka skatten för alla, även för dem som bäst skulle behöva den sänkt. Om vi kunde komma därhän skulle vi också skapa utrymme för bidrag till olika ändamål utan att givarna behövde lockas av den förmån som en skattebefrielse innebär. För övrigt behöver vi, herr talman, ett helt nytt skattesystem. Vi måste komma bort från de pyramidala orättvisor som kännetecknar det skattesystem vi nu har. Att införa ytterligare avdragsmöjligheter av den föreslagna arten skulle snarast medverka till att skapa nya förutsättningar för skatteorättvisor. Därför är jag emot förslaget.

Herr talman! För att ingen missuppfattning skall råda vill jag understryka att jag naturligtvis har den uppfattningen att alla riksdagsmän strävar efter att vara både riksdagsmän — politiker — och vanliga människor. Men det är lika naturligt, för att inte säga självklart, att en person som inte är med i det politiska arbetet i riksdagshuset utan dag ut och dag in umgås med människor utanför riksdagshuset ser de politiska frågorna från en delvis annan vinkel. Man kan bli hemmablind även i riksdagshuset.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motionen 849 och den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen 2. Motionen har till syfte att försöka hjälpa de många människor som i sin tur vill försöka hjälpa genom att göra en insats i u-länder. Målsättningen är att få till stånd en ändring av bestämmelserna. Utskottsmajoriteten hänvisar till de gällande bestämmelserna, men i motionen har vi sagt att vi vill ändra på dem. Det är alltså en konstig motivering från utskottsmajoritetens sida. Vidare hänvisar utskottsmajoriteten till den sittande skatteutredningen. Jag 'har erfarenhet bara från två år, men redan första våren här tänkte jag motionera i vissa angelägenheter och blev då hänvisad till att det satt en utredning, som skulle slutföra sitt arbete under våren. Den utredningen sitter fortfarande kvar. Det finns alltså skäl att misstänka att den här utredningen också kommer att fortsätta att jobba, och medan den svenska utredningsapparaten sakta mal händer det ingenting. Det betyder att väldigt många människor helt enkelt dör under den tiden. Vi har försökt att få till stånd en liten ändring, så att de allmänna livsbetingelserna för dessa människor skulle kunna bli annorlunda. Har man — som vi har gjort på ort och ställe bara för kort tid sedan — sett hur nöden slår hårt, hur tusentals barn svälter efter ett inbördeskrig, som nere i Bangladesh, förstår man angelägenhetsgraden betydligt bättre. Här skulle alltså svenska medborgare vilja och kunna göra en insats, men på grund av de tunga skattebördor som redan finns har de begränsade möjligheter. Därför borde det vara angeläget för riksdagen att fatta ett beslut för att ge dessa människor en chans att hjälpa. Fadderbarnsverksamheten skulle kunna administreras via de hjälporgan som finns och som på ett mycket föredömligt sätt tar till vara de medel som ges; där faller det inte bort någonting i onödan på vägen. Periodiskt understöd kan ju lämnas i dag i Sverige på annat sätt, och därför borde det inte behövas så stora ändringar för att man även skulle kunna lämna sådant till fadderbarn i u-länderna.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

Herr talman! Eftersom jag på grund av en utskottsresa inte kom att förhandsanmäla mig var jag tveksam om jag skulle säga någonting, men när jag nu har lyssnat till debatten är jag ändå glad att jag har begärt ordet. Denna fråga har, som herr Brandt sade, varit uppe gång på gång i den här kammaren och dess företrädare. I motionen 644 har vi pekat på att människorna får allt större svårigheter att stödja frivilligorganisationer av olika slag. Jag vill gärna fråga: Bär det sig för vårt land att dessa organisationer finns? Är de möjligen omistliga? Om inte deras arbete funnes, skulle det gå lika bra? Jag råkade se i går kväll att en kamrat i kammaren, herr Brundin, hade ställt en fråga till justitieministern, om man kunde tänka sig att ta bort de kristna värderingarna och ersätta dem med någonting annat. Jag vill gärna anknyta till den. Det är väl klart för oss alla i Sverige, oavsett partifärg och oavsett om vi kanske ser olika på just den här frågan, att dessa kristna organisationer, missionssamfund och organisationer som stöder u-hjälp av olika slag är omistliga. Därför tycker jag att de invändningar som reses här i dag trots allt inte är hållbara. På s. 3 i skatteutskottets betänkande nr 34 finns en redogörelse för tidigare behandlingar av den här frågan. År 1970 hade bevillningsutskottet sagt ”att införandet av en avdragsrätt för gåvor till allmännyttiga ändamål skulle innebära en avvikelse från grundläggande principer i skattelagstiftningen och att det skulle vara förenat med betydande svårigheter att åstadkomma en för det praktiska taxeringsarbetet lämplig avgränsning av de ändamål som motiverade en avdragsrätt vid taxeringen”. Även om det är sant har jag väldigt svårt att förstå att detta skulle vara en helt avgörande motivering för ett avstyrkande. Jag tror att det kan finnas anledning att ibland göra avvikelser. Jag tror också att problemet med den praktiska utformningen går att lösa. På s. 4 sägs: ”Under åren före och under andra världskriget medgavs enligt särskilda bestämmelser rätt till avdrag vid taxeringen för gåvor till försvarsändamål och internationellt hjälparbete.” Man betonade visserligen också då att det var tillfälligt, men det gick alltså praktiskt att genomföra detta. Jag kan inte förstå varför det inte skulle gå i dag. Det är inte bara krig och kris ute i världen i vanlig mening, som det var 1939-1945, utan det är mycket som pågår nu som motiverar vår hjälp på samma sätt och som skulle kunna vara anledning till att vi gjorde ett undantag. Jag tycker att herr Sjöholm på sätt och vis talade genialiskt, klart och enkelt och att han följde principer, men det är så med allting som är klart och enkelt och till synes genialiskt, att det ofta har en sida där det inte riktigt stämmer. Jag tyckte att herr Sjöholm glömde en sida beträffande just dessa organisationer, nämligen att det faktiskt är så ställt att de har småfolk som givare — det är inte de stora det gäller. Givarna är ganska trötta av bördor. De tar sitt ansvar, det är inte de som betungar statens kassor och pådrager oss sociala utgifter, det är tvärtom oftast de som är billiga för oss. Men de har nått en gräns där det är tungt, och de behöver kanske just den här stimulansen. Och de samfund och sällskap som mottager gåvorna — skulle vi inte kunna visa dem generositet och uppmuntran i dag, när kanske somliga håller på att tröttna? Trots att herr Brandt sade med en viss rätt att ingenting är nytt, att vi tar upp detta gång på gång, så tycker jag ändå att frågan inte är statisk utan att en utveckling sker. Vi får hoppas att kammaren verkligen följer reservationen. Man har ju anfört många gånger att det vore bättre med direkt bidrag. Jag vill här i dag ansluta mig till herr Fridolfsson. Det har sagts förut här i kammaren — både i år och tidigare — att det inte blir smidigare, att det inte blir bättre. Det är ändå samfunden själva som bäst vet hur det ligger till, och det vore trevligast om man sluppe den här apparaten — problem med fördelningar och allt annat. Jag yrkar också för min del bifall till reservationerna.

Herr talman! Jag har bara ett par frågor att ställa till herr Brandt med anledning av motionen om att man skall betrakta bidrag till fadderbarn som periodiskt understöd. Han säger i likhet med utskottet att man på en omväg skulle införa rätt till avdrag för gåvor till ett visst i och för sig behjärtansvärt ändamål med den här metoden. Nåväl, men det är då vad som sker med periodiskt understöd i dag, herr Brandt. Då är det också en omväg, eftersom det innebär att man med en gåva bistår en människa som behöver hjälp. Min egentliga fråga är: Täcker inte redan den nuvarande lagstiftningen in det arrangemang som motionärerna föreslår? Och om den gör det, varför hänvisar inte utskottet motionärerna till nu gällande lagstiftning? Man skriver ju på s. 3: ”Intet hindrar att avdrag medges för periodiskt understöd till person, som på grund av bosättning utomlands inte är här i riket skattskyldig för det mottagna beloppet.” Det måste ju också kunna gälla gåva till ett barn i Indien eller Bangladesh, om detta stämmer med kriterierna. Jag vet mycket väl att det periodiska understödet inte får gå till barnens fostran och skolning, men människorna i dessa länder är ju tyvärr i det läget att utbildning förvisso icke når alla.

Herr talman! Det lönar inte mycket att söka förkorta debatten i kammaren. Det har inte lyckats för mig i varje fall, även om jag försökt bidraga till det. Jag förstår att man finner den här frågan angelägen och att därför många vill vittna i den, och jag skall inte säga någonting om det. Låt mig ändå understryka att utskottsmajoriteten inte på något sätt har förringat värdet av de hjälpinsatser som man här vill göra, men vi anser att dessa insatser inte bör göras via beskattningen utan i annan form. Herr Löfgren hade inga nyheter i sitt anförande som jag finner anledning att polemisera mot, men han omnämnde Amerika. Det har jag inte hört tidigare — det var en nyhet. Man har emellertid hänvisat till andra länder. Tillåt mig då säga att detta kan inte ge oss något exempel på att man där förfar humanare. Skall man se vad som verkligen görs i andra länder kontra vårt land måste man ju ta hänsyn till beskattningssystemet i dess helhet i dessa andra länder, och det är ju ofta väsensskilt från vårt. Men ännu viktigare är kanske vårt bidragssystem, som är mer utvecklat än några andra länders. Man måste se dessa båda ting i förhållande till varandra, om man skall få en riktig bild av det hela. Så till herr Fridolfsson. Han säger att behandlingen av dessa motioner är ett bevis på statlig förmyndarmentalitet, och han säger att han har nu vistats bland vanligt folk, alltså bland gräsrötterna, och då har han fått en ny syn på många ting. Jag trodde att den tid herr Fridolfsson tidigare varit här i riksdagen var tillräckligt lång för att han skulle ha lärt sig att det inte är regeringen som behandlar motioner i riksdagen och att regeringen följaktligen inte kan bedriva någon förmyndarmentalitet i det avseendet, utan det är riksdagen som är helt suverän att behandla motioner, och regeringen har icke sin hand med i det på något sätt. Det har regeringen inte haft i den här frågan heller. Det där uttalandet har herr Fridolfsson emellertid inte lärt sig under den tid han varit ifrån riksdagen. Han förde precis samma resonemang när han var här tidigare — han talade om regeringens förmyndarmentalitet och han var dödsförskräckt för att vi här i riksdagen skulle besluta om anslag till de här ändamålen, ty då skulle regeringen få ett inflytande och dess förmyndarmentalitet skulle komma fram vid fördelningen. Det är precis vad herr Fridolfsson har sagt tidigare. Men det finns icke någon enda ledamot av kammaren som har yttrat sig på samma sätt som herr Fridolfsson. Han är ensam om att driva en sådan motivering. Det är synd att han inte lärde sig att finna andra motiveringar under den tid han var ute bland ”de vanliga människorna”. Men han kanske har vistats bland sådana som uteslutande resonerar på detta sätt. Då borde han emellertid ha talat om hur det verkligen går till. Det var ju snällt av herr Fridolfsson att han i alla fall sade, att han tror visst att riksdagsledamöterna strävar efter att nå bästa möjliga resultat i sin verksamhet här i huset. Men i det första anförandet tog herr Fridolfsson i alla fall helt avstånd från socialdemokraterna — det var aldrig tänkbart att de skulle bedriva politik efter dessa normer. Herr Nilsson i Agnäs säger att de praktiska svårigheterna vid taxeringen kan ju inte vara avgörande för utskottet, och det kan jag hålla med honom om. Det har de heller inte varit. Vi har motiverat avslagsyrkandet i många, många år och hänvisar till det nu. Och herr Nilsson i Agnäs måste väl hålla med om att en krigssituation är något helt annat än den vi har i dag och att man under en krigssituation tillgriper åtgärder som är fullkomligt otänkbara under normala förhållanden. Sedan vill jag säga till herr Werner i Malmö att jag många gånger har kritiserat de periodiska understödens nuvarande utformning. Det har herr Sjöholm också gjort — och ännu kraftigare, kanske jag skall tillägga. Och när utredningen nu, efter vad jag förstår, inom kort blir klar med sitt arbete, så hoppas jag att utredningen lägger fram förslag som tillgodoser vad både herr Sjöholm och jag har framfört i denna kammare. Jag nöjer mig med de orden till herr Werner i Malmö. Herr talman!

Herr talman! Herr Brandt sade att jag inte tillförde debatten något nytt, när jag talade om Amerika, men herr Brandt var kanske inte med på den tiden då våra motioner skrevs. I dem redovisades nämligen mycket ingående hur förhållandena på detta område är i Amerika. Jag sade också i mitt förra anförande att det finns stora skillnader mellan förhållandena i USA och här i vårt land, och därför har våra förslag om avdragsrätt heller inte fått tillnärmelsevis den omfattning som gäller i Amerika. Vidare sade herr Brandt att det är skillnad på förhållandena här i Sverige och i Amerika och andra länder, därför att vi här har ett bidragssystem som väsentligt förändrar hela bilden. Då vill jag fråga herr Brandt: Vad fanns det för statsbidrag till de ideella och religiösa organisationerna när vi började framföra våra förslag inom detta område? Jag känner inte till några sådana bidrag. Och jag har ändå suttit 25 år i Svenska missionsförbundets styrelse, och jag är yngst bland åtta syskon i en pastorsfamilj, där jag som liten pojke sannerligen fick känna av vad det fanns för möjligheter att bereda medarbetarna i ett kristet ideellt samfund löner som var tillräckliga för att inkomsterna skulle kunna sägas vara drägliga. Herr Brandt och andra talare slår vakt om skattesystemet, och vårt skattesystem innehåller verkligen bestämmelser som medger rätt till avdrag. Det borde vara en tankeställare för både herr Brandt och andra att ta del av den öppna redovisning som de stora kvällstidningarna har gjort beträffande s.k. kändisars inkomster och möjligheter att göra avdrag, alltså vad de i verkligheten betalar i skatt. Givarna i de ideella och religiösa organisationerna har i de allra flesta fall inkomster som ligger på en helt annan nivå än de belopp som redovisats i de stora kvällstidningarna. Då är det ju inte förvånande att de finner det egendomligt att vårt skattesystem fungerar på det sättet att dessa kändisar — ja, t.o.m. personer ända upp i statsrådskretsen — kan tillgodoräkna sig avdrag på tiotusentals kronor vid inkomstbeskattningen. Härmed har jag dock inte sagt att vårt skattesystem är felaktigt i dessa avseenden.

Jag vill upprepa att det här inte är fråga om att genom avdragen skapa möjligheter till en ökad nettobehållning av inkomsterna. Jag är helt övertygad om att det här till övervägande delen gäller att öka möjligheterna att ge gåvor, utan att givaren samtidigt tillgodogör sig tillnärmelsevis de avdragsförmåner som står att vinna i andra avseenden i vårt skattesystem.
Herr talman! Det gläder mig att herr Löfgren har upptäckt att det förekommer en skatteflykt som det behöver göras någonting åt. Det är inte ofta man får höra det från någon borgerlig ledamot i denna kammare. Detta hälsar jag med tillfredsställelse. Men herr Löfgren slutade med att säga att han inte anmärker på skattesystemet. Jag vill då fästa uppmärksamheten på att vad man på borgerligt håll brukar ta upp gäller frågan om avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande, och det har inte heller vi socialdemokrater ansett att man kan förvägra någon. Men det är inte den frågan vi diskuterar i dag, utan det är om man skall få rätt att göra avdrag på skatten för gåvor som man ger bort. Det är en väsentlig skillnad. I den mån de ideella organisationerna har omkostnader för inkomsternas förvärvande så får de enligt skattelagarna göra avdrag, och det tänker vi inte avskaffa — det vore inte en realistisk politik.
Herr talman! Jag har varit angelägen att framhålla att jag i detta sammanhang inte vill anmärka på det sätt på vilket vårt skattesystem fungerar i de avseenden som jag här har nämnt. Men jag har sagt att det kanske för en hel del av de enkla människor som ger gåvor är svårt att förstå att man inte kan medges rätt till en så enkel sak som det här gäller. Jag tycker därför inte att herr Brandt skall ta i på det sätt som han nyss gjorde. Herr Brandt sade att om vi inom samfunden har utgifter för inkomsternas förvärvande så får vi göra avdrag för dem. Ja, hur är det? Är det utgifter för inkomsternas förvärvande att man har en stor medarbetarskara som man skall betala löner till och nu får en påbackning i form av ökade arbetsgivaravgifter för dessa utan att ha någon möjlighet att få ersättning från det allmänna för de ökade utgifterna? Herr Brandt skall vara lite försiktig med att avge sådana omdömen som han nyss gjorde. Avdrag för utgifter för inkomsternas förvärvande diskuterar vi ndå vara på sin plats att uttala en naturligtvis inte nu, men det kan viss förståelse för att vårt folk ställer sig litet undrande till det sätt på vilket systemet fungerar i olika avseenden.

Herr talman! På min fråga huruvida periodiskt understöd var tillämpligt på fadderbarnsverksamheten svarade herr Brandt med en deklaration om att han ogillade periodiskt understöd över huvud taget; han solidariserade sig där med herr Sjöholm, och det var ju gripande i och för sig. Jag betraktar herr Brandts undvikande svar som en bekräftelse på att den gällande lagstiftningen är tillämplig. Jag tycker i så fall att utskottets herr ordförande borde ha anfört det i skrivningen — oavsett om han gillar det eller inte.
Herr talman! Det har här talats så mycket om vanliga människor och enkla människor. Jag kommer i mitt dagliga arbete i kontakt med många vanliga människor kanske ännu ”vanligare” än dem som herr Fridolfsson träffar i sin bekantskapskrets. Det är människor som jag och mina medarbetare jagar pengar ur på deras arbetsplatser. Många av dem har inga möjligheter att utnyttja ett enda avdrag. Jag hämtar inspiration till min uppfattning i sådana förhållanden. Detta kan inte vara riktigt; vi bryter här mot de grundläggande principerna för ett bra skattesystem. Ett sådant skall byggas på rättvisa och jämlikhet, och ju fler avdrag vi tillskapar, desto mer bryter vi mot de principerna.
Herr talman! Jag skall bara göra ett par kommentarer till denna långa debatt. Den första är att man på borgerligt håll vill göra sig till talesman för alla medlemmar i våra samfund och kyrkor. Jag vill bara säga att det inte föreligger någon sådan enighet i denna fråga; i samfunden intar många den socialdemokratiska ståndpunkten i denna fråga. Den andra kommentaren gäller talet om förmyndarmentalitet. Om man vill ha ett verkligt dokument när det gäller frågan om förmyndarmentalitet mot organisationer skall man gå till kyrka—stat-beredningens betänkande. Det andas inte alls någon sådan mentalitet. Den tredje kommentar jag vill göra är att vi behöver färre avdrag i skattesystemet, inte flera.
Herr talman! Herr Brandt sade att vi i Sverige ger mer än i många andra länder. Förvisso! Men nu har finansministern aviserat att det kan bli tal om att skära ned vår målsättning. Jag har förståelse för att man kanske måste göra det i ett kärvt ekonomiskt klimat. Men då anvisar vår motion ett sätt att delvis kompensera detta genom att ge via fadderbarnsverksamheten. En standardfras i de allra flesta utskottsbetänkandena är att man hänvisar till sittande utredningar, utredningar som tar alltför lång tid på sig — det händer tyvärr ingenting. Herr Svensson i Kungälv säger att de borgerliga vill ha monopol i denna fråga. Nej, det vill vi förvisso icke, och det skall bli intressant att i voteringen se hur många på den andra sidan, dvs. utskottsmajoriteten, som har sympati för dessa åskådningar.
Herr talman! Liksom flera andra här hade jag ambitionen att inte delta i debatten för att den skulle bli så kort som möjligt. Men det var faktiskt min värderade utskottsordförande som uppkallade mig att i alla fall yttra något. Låt mig till herr Brandt få säga att det nog är litet farligt att göra en svepande formulering av det slaget, att det är intressant att få höra de borgerliga tala om skatteflykt vid något tillfälle. Vi har ju herr Brandt och jag tillsammans ett uppdrag att arbeta i en skatteutredning, till vilken finansministern har givit mycket, mycket ingående direktiv om vad som skall tas upp och vad som inte skall tas upp. Men inte ett ord har finansministern nämnt om att systemet skall byggas upp mot den bakgrunden att man skall täppa till alla de luckor som i dag finns och som medger legal skatteflykt av olika slag. Så till den aktuella frågan. Herr Brandt och andra har pekat på att det i detta fall inte kan gälla någon utgift för intäktens förvärvande, och det är ju riktigt. Men vi lever i dag i ett samhälle, där vi känner bristen på resurser för olika angelägna ändamål. Vi vet samtidigt att just det arbete som bedrivs inom de föreningar och sammanslutningar som är omnämnda i reservationen är ett sådant arbete som samhället gärna vill stödja och ge mera till men inte mäktar med. Då kan man naturligtvis säga att de som inte har pengar att ge får inte något avdrag. Nej, men man kan inte heller räkna med att de skall ge stora gåvor till dessa nyttiga ändamål. Nog vore det väl bra om samhället kunde stimulera till att de som har pengar så att Nr 106 det räcker för deras eget behov och får något över ändå kunde avstå till s Onsdagen den dessa nyttiga ändamål. Jag förutsätter att vi kan vara överens om att det verkligen är ROR Rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen för gåvor till allmännyttiga ändamål, m.m. ändamål som vi vill stödja. Jag upprepar de ändamål som det gäller, nämligen religiösa ändamål, u-hjälp och andra humanitära ändamål av olika slag samt kulturella, vetenskapliga och eljest uppenbart allmännyttiga ändamål. Det är ingenting annat vi talar om. Till herr Svensson i Kungälv vill jag säga att det är klart att det finns människor som hävdar den uppfattningen att man är socialist om man är kristen. Jag tror att det är väldigt olyckligt att göra sådana kopplingar. Jag har inte från denna debatt uppfattat att någon har menat att det är mer eller mindre kristet att göra det ena eller andra. Det är fråga om vad vi vill stödja. Inom de aktuella organisationerna finns det givetvis personer som kan tycka att detta är en felaktig väg, men såvitt jag har kunnat bedöma är den alldeles avgörande majoriteten mycket glad för om de även på detta sätt kan få ett stöd till den verksamhet som man på många håll verkligen kämpar med.

Herr talman! Det finns enligt min mening starka skäl för att göra en justering av de särskilda avdragsbelopp som kan stimulera till ett ökat sparande. Det är över tio år sedan de belopp som gäller i dag fastställdes. Inte minst av det skälet men även med tanke på att ett enskilt sparande är i hög grad nyttigt och befogat finns det anledning att se över detta. Men det är samtidigt enligt mitt förmenande att gå en felaktig väg, om man utan vidare slentrianmä sigt ökar dessa belopp enligt de principer som vi tidigare haft i beskattningen. Har vi gått över till en individuell beskattning, finns det anledning att mot den bakgrunden se över hela vårt skattesystem och inte konservera det sambeskattningssystem som vi haft tidigare. Det bör enligt mitt förmenande gälla för kapitalbeskattning — förmögenhetsbeskattning och allt vad därtill hör. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande. I likhet med utskottsmajoriteten tycker jag att det är rimligt att dessa frågor kommer upp till behandling inom 1972 års skatteutredning. Men jag har samtidigt velat markera den särskilda ståndpunkt som ligger bakom min önskan att man vid den behandling som skall ske kommer att ha just det individuella systemet som en riktrote.

Herr talman! I motionen 887 har jag velat fästa uppmärksamheten på att förfarandet vid fastighetstaxering är behäftat med vissa brister. Det preliminära beslut som fastighetstaxeringsnämnden fattar skall tillställas fastighetsägaren senast den 15 februari taxeringsåret. Fastighetsägaren har sedan möjlighet att göra erinringar mot beslutet senast den 10 mars. Om inga erinringar sker inom den tiden, blir det beslut som tidigare varit preliminärt fastställt utan att något särskilt meddelande härom går ut till vederbörande fastighetsägare. I motionen har jag anfört att det finns ett flertal fall då fastighetsägaren antingen inte fått det preliminära beskedet eller också utgått ifrån att ett slutligt besked skall vara avgörande. Därigenom har han försuttit Vid studium av utskottets skrivning framgår av sista meningen att man är tveksam om hur det förhåller sig och att misstag kan begås vare sig detta sker av den ena eller den andra anledningen. I den reservation som är fogad till utskottets betänkande hävdas att i och med att så är fallet — även om det endast sker undantagsvis — bör detta vara tillräckligt motiv för en extraordinär besvärsrätt. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till reservationen till skatteutskottets betänkande nr 40.

Herr talman! Fastighetstaxeringsnämnden fastställer först ett preliminärt taxeringsvärde, som fastighetsägaren får besked om senast den 15 februari taxeringsåret, och eventuella erinringar kan han göra senast den 10 mars. Gör han inte det och inte heller fastighetstaxeringsnämnden finner anledning till några ändringar åsättes det preliminära taxeringsvärdet. Men det får inte fastighetsägaren något besked om, eftersom han inte gjort några erinringar mot det preliminärt fastställda taxeringsvärdet. Om han däremot har gjort erinringar eller om nämnden har frångått det preliminärt satta taxeringsvärdet, då måste nämnden ge fastighetsägaren underrättelse med upplysningar om förfarandet. Det finns därför anledning att tro att det bara är i undantagsfall som fastighetsägaren inte får besked om det slutliga taxeringsvärdet. Möjligen kan man tänka sig att fastighetsägaren missförstår ärendets gång. Han tror kanske att han skall få underrättelse även om han inte gjort någon erinran mot den preliminära fastighetstaxeringen. Han försitter därför sin besvärsrätt. Om det anses nödvändigt att förbättra informationen bör det ankomma på riksskatteverket i samband med nästa fastighetstaxering. Det är den riktiga gången, och jag tror att problemet kan lösas på det sättet. Troligen bottnar detta problem helt enkelt i ett missförstånd från fastighetsägarens sida.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
Herr talman! Skillnaden mellan utskottsmajoritetens och reservanternas åsikt är väl egentligen inte så stor. Också vi konstaterar att det kanske inte sker så ofta att fastighetsägaren inte får besked om det åsatta taxeringsvärdet. Men i och med att det sker blir det en viss mannamån. I ett tidigare ärende talade vi om vanligt folk, och även fastighetsägare får väl räknas till vanligt folk när de får blanketter att fylla i. Vi vet att dessa blanketter många gånger är litet svårlästa. Det är ungefär som med försäkringsbrev; man läser inte det finstilta. Därför uppstår det kanske sådana här situationer. I och med att så tydligen är förhållandet så bör det kunna ske en rättelse. Det är möjligt att utskottets skrivning och den till betänkandet fogade reservationen kan utgöra en liten pekpinne åt riksskatteverket att förbättra informationen. Då har också reservationen fyllt en uppgift.
Herr talman! I olika sammanhang har jag i riksdagsarbetet sökt verka för så gynnsamma bestämmelser för de skattskyldiga som möjligt. I det nu aktuella ärendet har jag emellertid inte funnit annat än att gällande bestämmelser i taxeringsförordningen är tillfredsställande.

Enligt min mening är det klara bestämmelser, som ingen fastighetsägare borde kunna missförstå. Givetvis har jag trots detta ingenting emot rekommendationen till riksskatteverket att om möjligt ytterligare förbättra informationen. För min del tycker jag att majoriteten i utskottet har handlagt ärendet fullt riktigt.
Herr talman! Både herr Brandt och jag är underkunniga om vad som står i bestämmelserna — det redogjorde vi för i våra inlägg också. Men det är tillämpningen av bestämmelserna som kan vålla oro. Även aldrig så klara och tydliga bestämmelser kan missförstås, och det är vad vi velat påpeka. Jag vidhåller alltså att i och med att det inträffar ”olycksfall” bör vi försöka se till att få en ändring till stånd. Jag skall, herr talman, för att inte anstränga kammarens tid alltför mycket återta mitt yrkande om bifall till reservationen och avstå från att ställa ett sådant yrkande. Genom att vi har skrivit motionen har frågan väckts, och detta kommer kanske att ge en viss effekt.

Herr talman! Detta utskottsbetänkande behandlar en motion vari föreslås att den som använder gasol som motorbränsle skall vara helt befriad från skatt på varan. Utskottet hänvisar till att en sittande utredning bedöms upptaga frågan till övervägande och i anledning därav avstyrks motionen. Jag anser att detta är en riktig behandling av ärendet. Om frågan håller på att utredas får man ge sig till tåls tills utredningen är klar och man kan få ett bättre grepp på det hela. Utskottet gör ett ställningstagande till frågan huruvida användandet av miljövänligare bränslen skall medföra skatteförmåner eller inte. Utskottet säger att av skattetekniska skäl bör sådana förmåner inte ges och hänvisar till tidigare ståndpunktstaganden. Detta uttalande har gett anlednirg till det särskilda yttrandet, som bl.a. jag står för. Om en utredning håller på att se över frågan, borde utskottet ha avvaktat utredningens förslag i stället för att göra ett uttalande av den innebörd som utskottet här gjort. Jag skulle inte anse att det vore fel om utredningen kommer till den ståndpunkten att skattelättnader för motorbränsle bör medges då bränslet är sådant att det är mera miljövänligt än andra bränslen, som förgiftar luften. En renare luft betingar sitt pris. Man kan betala det på olika sätt. Enligt min uppfattning är det fel att — som utskottet gjort — säga ett absolut nej till att via skattelättnader få bilisterna att övergå till miljövänligare bränsle. I motionen krävs att gasol skall helt befrias från skatt. Som jag tidigare sagt bör man inte ta ställning till frågan förrän utredningen avslutat sitt arbete. Utskottet borde också ha väntat med sina påpekanden och låtit ståndpunktstagandet bero tills man fått utredningens förslag och ett bättre underbyggt sakmaterial. Frågorna om miljöförstöring och luftföroreningar är så allvarliga att utskottet borde ha avvaktat tills man vet vad som är den lämpligaste vägen att få mindre förorenad luft och vad det kostar. Med det särskilda yttrandet har vi velat markera ett avståndstagande från utskottets kategoriska uttalande att skattelättnader inte skall kunna användas i miljöpolitiskt syfte.

Herr talman! Det finns kanske inte så mycket att tillägga i detta sagt. Utskottet är ju enigt med ärende utöver vad herr Larsson i Umeå undantag för skillnaden i motivering för avstyrkandet av motionen. Jag avgav redan förra året ett särskilt yttrande, där jag bl.a. tog avstånd från att man hängde upp motiveringen för avstyrkandet på frågan om vägkostnadsansvaret. Det har utskottet denna gång uteslutit ur sin skrivning, och det tycker jag är välbetänkt. Dels har vi inte kunnat beräkna vägkostnadsansvaret ordentligt under hela 1963 års trafikbesluts levnadstid, dels gäller ju vägkostnadsansvaret trafikgrenar mer än enskilda fordon. Man bör därför ha möjlighet att differentiera inom bilismen. Som också sagts här bör denna utredning få fria händer att pröva en differentiering. Sedan finns naturligtvis, vilket inte bör fördöljas i detta sammanhang, en hel del skäl som man bör ta i beaktande samtidigt som man bedömer spörsmålet gasol kontra bensin. Frågan är om det finns andra medel att uppnå samma syfte, nämligen en bättre luftrenhet främst i de större tätorterna. Enligt mitt sätt att se är miljöplanering i allmänhet en bättre väg, med bilfria områden och en satsning på kollektivtrafik. Jag tror också att skärpta regler för avgasrening och minskad blyhalt i bensin kan få rätt avsevärda effekter, om vi driver utvecklingen vidare i dessa avseenden. Därför skrev jag i det särskilda yttrandet förra året att vi bör avvakta och i verkligheten studera resultaten av de åtgärder som nu är på gång över hela fältet. I och för sig skulle man kanske tycka att denna motion inte är särskilt långtgående med hänsyn till att det bara finns en enda registrerad gasolförbrukare i dag i vårt land. Vad frågan gäller är emellertid att på sikt föra över en betydande del av bränslekonsumtionen i samband med biltrafik till gasolförbrukning. Därmed möter vi en rad stora praktiska problem som vi inte får underskatta. Det gäller utrustning på bilar, tankningsställen och annat. Därför krävs det en rätt omfattande utredningsverksamhet innan man slår in på en ny linje. Man måste trots allt ta hänsyn till att ett redan befintligt bränsle har en helt dominerande andel av marknaden och därmed har ett försteg.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
Herr talman! Jag finner inte att de tidigare inläggen ger mig någon anledning till polemik eller till någon längre utläggning, utan jag inskränker mig till att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan instämma i det mesta av det som herr Larsson i Umeå framhöll, men jag vill ändå säga några ord i denna fråga. Varför väcker man en motion om att det skall bli lättare och billigare att använda gasol? Ja, frågan är väl redan besvarad. Men jag har personligen funderat över frågan om det verkligen kan vara omöjligt att driva fordon med något bränsle som ger mindre dyra efterräkningar, dvs. som inte förstör miljön i samma utsträckning. Jag kom för litet mer än tre år sedan att läsa en liten artikel i Svenska Dagbladet av Nils-Erik Landell om gasdrivna bilar som en lösning på det stora problemet bilavgasföroreningar. Han talar där om att det inte är så svårt att bygga om bilar, och han tror att detta är något som kommer. I början av det här året tog jag del av några tekniska utredningar och uppgifter från olika länder som visar att man har prövat det här. Det finns faktiskt ett alternativ till de vanligaste drivmedlen. Miljön, som förstörs av kol, bly och sot och som är full av lukter, på grund av bilismen, kunde bli bättre om man körde på gasol. I Danmark fanns redan vid senaste årsskiftet 20 000 bilar som drevs med gasol. Gasolen kostade 43 danska öre per liter. I regel är bilarna byggda så att de kan köras även på bensin. Det är framför allt i tätorterna, där det är nödvändigt med renare avgaser, som man kör på gasol. Det finns också fordon som har bara gasoldrift, men det är inte det vanliga. Undersökningar har också gjorts i Sverige, bl.a. i Studsvik. Där har man kört en Volvo 142 på gasol och funnit många intressanta saker. Utan att hålla på länge med den här debatten vill jag säga att man blir ganska betänksam när man läser att det redan finns ett ypperligt alternativ till de giftspridande bränslena men att det tages ut ”straffskatt på skonsammare bränsle” som det står i en rubrik i Helsingborgs Dagblad fredagen den 18 februari i år. I anslutning till den rubriken finns en artikel som jag som icke tekniskt utbildad inte kan uttala mig så mycket om, men förmodligen är den riktig. Det talas där om att utsläppet av koloxid minskas med upp till 90 procent. Jag har också läst om undersökningar i Tyskland hos Volkswagen, av vilka det har framgått att medan man vid vanlig körning i 30 kilometers hastighet får 2 procent koloxid så får man vid körning med gasol bara 0,2 procent. Utsläppen av kolväten och nitrösa gaser minskar med mer än hälften. Stora ansträngningar görs för att successivt minska blyhalten i bensin, men i gasol saknas bly helt och hållet. Svavelutsläppen försvinner också helt vid gasoldrift. Vidare minskar bullret, och dessutom går bilmotorerna mjukare, vilket ju var roligt att höra. Enligt dessa referat och en mängd annan litteratur som jag har tagit del av finns alltså lösningar. Då måste jag fråga: Varför i all världen går vi inte över till gasol? Ja, det sker naturligtvis en styrning. De som bygger bilmotorer är inte intresserade. Det kan väl också tänkas att bensinfir morna inte är intresserade, även om vi vet att tillgångarna på olja som kommer från jordens djup är begränsade. Med tanke på de stora tätorterna, som ju är den dominerande delen av bebyggelsen, och de vådor som avgaserna där medför tycker jag att man borde pröva gasoldriften i vårt land. Det vore väl värt att åtminstone under en försöksperiod ta bort skatten för att se om det stimulerar till ökad användning av gasol. När skatteutskottet talar om att staten måste få in pengar till vägarna, så är det ju riktigt. Frågan är emellertid om man inte har för bråttom. Staten har ju också utgifter på grund av miljöförstöringen. Jag talade i går med en befattningshavare i byggnadsstyrelsen som är ansvarig för vissa reparationer av byggnader här i Stockholm, t.ex. Riddarholmskyrkan. Jag fick då höra att tegel och t.o.m. stenytor förstörs av luften — och i Stockholm är det kanske ändå inte värst — och jag förstår att det inte är obetydliga kostnader det här gäller.

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar har väckt stor uppmärksamhet i den allmänna debatten. Kritiska synpunkter har framförts mot en del av den senaste folkoch bostadsräkningens utformning. Vi är väl alla ense om att denna kritik är befogad, och det gäller att få en bättre ordning till stånd. I motionen 610, väckt av folkpartiet, har begärts tillsättandet av en rådgivande grupp med parlamentariskt inslag, som skall följa planeringen och genomförandet av nästa folkoch bostadsräkning, så att man kan undvika de misstag som begicks förra gången. Tillsättandet av en sådan grupp bör ske snarast, så att bedömningar och förberedelser för den kommande folkoch bostadsräkningen kan ske i god tid innan den räkningen skall genomföras.

Herr talman! Vi upplever i dag på det ena området efter det andra att den tekniska utvecklingen plötsligt ställer lagstiftarna inför problem som de inte har hunnit ta ställning till. Snöskotrar och snabba motorbåtar, som åstadkommer miljöförstöring på hittills okänt sätt och på hittills ostörda platser, är ett exempel. Ett annat är organtransplantationer. Många fler skulle kunna nämnas, men det som behandlas här just nu är ett som bokstavligen rör varje medborgare i vårt land utom dem som möjligen har lyckats bli obefintliga, nämligen folkoch bostadsräkningen och dess konsekvenser för befolkningen. Det var när den skulle genomföras år 1970 som den s.k. datadebatten exploderade, till experternas förvåning. Det skedde inte bara i Sverige, utan det skedde i flera högutvecklade länder samtidigt. Vi hade plötsligt blivit medvetna om Storebror och hans språngaktigt ökade möjligheter att hålla reda på oss. Myndigheterna förklarade länge och med ringa effekt att det inte fanns något att vara rädd för, men många medborgare vägrade att låta sig övertygas. Nu blir det så småningom en ny folkoch bostadsräkning. I vår partimotion, nr 610, om ADB-tekniken har vi därför bl.a. krävt att en parlamentarisk kommitté skall sättas till för att övervaka uppläggningen av den, både för att kontrollera att det inte förekommer något olagligt och för att motverka obefogade misstankar om att så sker eller att slarv skulle förekomma. Utskottets majoritet avvisar förslaget i motionen med hänvisning till att statistiska centralbyrån håller på med en utredning och att vi väntar på en proposition efter offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs betänkande. Men folkpartiets reservanter står fast vid att någon sorts parlamentarisk kontroll är nödvändig för att bevara medborgarnas förtroende för myndigheternas handlande och i förekommande fall ge dem skäl till detta förtroende. Vad statistiska centralbyrån utreder och eventuellt kommer fram till kan ju inte binda oss. Reservationen ligger helt i linje med de krav som vi anser att man över huvud taget bör kunna ställa på handhavandet av det överlägsna maktmedel som den nya informationstekniken innebär. Vi har nu fått offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs betänkande, som i vissa fall går mycket långt för att bevara den enskildes rätt till privatliv, och vi väntar givetvis med spänning på den proposition som skall följa. Vi är övertygade om att det aldrig mer kommer att gå att ta folkopinionen på sängen så som man gjorde med folkoch bostadsräkningen år 1970. Vi vet samtidigt att en rad myndigheter arbetar för högtryck med att lägga upp sina ADB-register av olika slag och att frågan om i vilken mån uppgifter ur de offentliga ADB-registren får säljas okontrollerat till enskilda och företag är helt odeciderad än så länge. Vi vet också att de fysiska säkerhetsbestämmelserna kring olika myndigheters databanker är långt ifrån lösta och att datasekretessen i lagens mening ännu är ett område där det mesta återstår att göra. Nästa folkoch bostadsräkning kommer att genomföras i ett helt annat opinionsklimat än det man förväntade sig förra gången. Medborgarna kommer att vara medvetna om ADB-teknikens risker och möjligheter på ett helt annat sätt. Då är det viktigt att de — att vi — får så utförliga och korrekta upplysningar som möjligt om hur folkräkningen går till, vilka sekretessgarantier som finns osv., för det kommer man att kräva. Utan allmänhetens upplysta och frivilliga samverkan kommer folkräkningen inte att bli vad den borde vara, och det vore ytterst beklagligt både för statsmakternas nödvändiga planering och för forskningen, som måste kunna lita på de statistiska siffrorna — givetvis utan att fördenskull kunna gå ned till individerna och studera var och en för sig, för det är inte nödvändigt. Det är dessutom nödvändigt att vi vid det laget följer bestämmelserna i Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna, enligt vilka intrång i privatlivet inte får ske annat än med stöd av lag. Frågeformulären i den senaste folkoch bostadsräkningen var som bekant och som JO understrukit inte utformade i lagen utan endast i förordningen. Det finns alltså all anledning att tillsätta en parlamentarisk kommitté för övervakande av folkoch bostadsräkningen av den art som begärs i motionen 610, och jag yrkar därför bifall till den vid skatteutskottets betänkande nr 44 fogade reservationen av herr Larsson i Umeå m.fl.
Herr talman! Vi har i utskottet hänvisat till pågående utredningar och anser fortfarande, i likhet med vad riksdagen tidigare har beslutat, att det är för tidigt att ta ställning till frågan om parlamentarisk representation. Med hänvisning härtill yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 45 är föranlett av en motion av herr Sellgren, som hemställer att tull inte skall utgå för cisternvagnar. Det hör till saken att vi inte har någon inhemsk tillverkare av den varan, varför det inte behövs något tullskydd. All tillverkning av cisternvagnar sker utom landets gränser; de importeras alltså. Men tullen utgör en kostnadsökning för de industrier som använder sådana här vagnar, och en av de som drabbas är skogsindustrin. De använder cisternvagnar i rätt stor utsträckning och får genom tullen en direkt fördyring av sina transporter. Utskottsmajoriteten påstår inte att motionären har fel, utan i en undanglidande fras säger man: ”Även om motionären skulle ha fog för sin uppfattning är utskottet inte berett att utan närmare utredning tillstyrka yrkandet.” Vidare säger man att det för ett borttagande av tullen inte bara måste förutsättas att någon inhemsk tillverkning inte förekommer, utan man bör också vara säker på att det inte planeras någon sådan. Någon undersökning om det har emellertid inte förebragts. Utskottet tornar upp svårigheter som inte finns och söker koppla ihop 37 dessa cisternvagnar med andra vagntyper som står under samma tulltaxenummer. Man kan väl säga att det är den obotfärdiges förhinder. Fanns en gnutta av vilja att ta bort den här onödiga tullen på cisternvagnar, skulle det vara den enklaste sak i världen att besluta om det. Att vi skulle avvakta en utredning, som utskottsmajoriteten vill, betraktar i varje fall jag som en ren förhalning av frågan. Det här är givetvis inte någon stor fråga, men för den industri det gäller är den dock av betydelse. Inte minst för skogsindustrin, som har svårt att få lönsamhet, bör pålagor som inte har annat syfte än att fördyra varorna undaröjas. Reservanterna vill att tullen på cisternvagnar omedelbart avvecklas, och utskottsmajoriteten har inte förebragt något bärande skäl för att tullen skall behållas. Med anledning av det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till

Herr talman! Motionen 647, som skatteutskottets majoritet i betänkande nr 45 behagar föreslå kammaren att avslå, kan vid första påseendet förefalla rätt obetydlig och inte värd särskilt stor tankemöda och hänsyn. Men för den som står i kontakt med de omfattande transporter av petroleumprodukter, andra flytande kemikalier och komprimerade gaser som förekommer på järnväg i vårt land har problemställningen helt andra dimensioner. Vad frågan gäller är alltså att den 4-procentiga tullen på cisternvagnar borde slopas av det enkla skälet att vi i dag inte har någon inhemsk produktion att skydda. Vad skall vi då ha en tullspärr till? Inte heller utskottet har kunnat framföra något försvar för att vårt svenska näringsliv skall behöva betala en i princip onödig tull. Man säger klart ut att motionären — det är jag själv — kan ha fog för sin uppfattning. Innan jag fortsätter min argumentering vill jag tacka utskottet för att man åtminstone säger som det är. Jag beklagar ändå att utskottet inte fullföljer sitt erkännande och föreslår bifall till motionen. De skäl som utskottet sedan anför till grund för ett avslagsyrkande är enligt vad jag har kunnat finna inte bärande. Herr Larsson i Umeå har berört dem, och det skulle vara onödigt att ytterligare argumentera om detta, men jag skall be att få utveckla det något. Utskottet hävdar att det inte är tillräckligt att konstatera att det för närvarande inte finns någon inhemsk tillverkning. En förutsättning för tullfrihet, säger man, är också att en inhemsk tillverkning inte planeras. Jag känner inte till några sådana planer. Men i min motion anförde jag att på sikt skulle tullen genom frihandelsavtalet med EEC vara avvecklad för åtminstone huvuddelen av importen av de här vagntyperna. Det är alltså angeläget att ändringen i bestämmelserna sker nu. Redan i dag är EFTA-införseln fri från tull. Om också en inhemsk tillverkning så småningom skulle komma till stånd igen — det har tidigare här i landet funnits en omfattande tillverkning som har lagts ned av marknadsmässiga skäl — så skulle en sådan tillverkning möjligen kunna sammanfalla med tidpunkten då tullfrihet åtnjuts i kraft av de nya relationerna till den gemensamma marknaden. Kvar står då bara tullen på import från andra länder, t.ex. från Östeuropa. Majoriteten i utskottet hävdar också att innan beslut om tullavveckling fattas för en typ av specialvagnar så bör man undersöka om en sådan åtgärd motiverar förändringar av tullen för andra järnvägsvagnar med samma tulltaxenummer. En sådan utredning, anser majoriteten, skulle kunna göras av 1972 års tullagstiftningssakkunniga. Men så långt jag är underrättad om direktiven för den utredningen så kan jag inte finna att man har i uppdrag att utreda sådana frågor som tullskyddets höjd för enskilda varor. De sakkunniga skall väl närmast samordna vissa bestämmelser och anpassa dem till det ökade samarbetet inom den gemensamma marknaden. Man kan alltså hoppas att deras arbete i anknytning till den här aktuella frågan innebär att de skall förenkla det nuvarande administrativa krånglet med bl.a. tullrestitutionsberäkningen när det gäller vagnar som temporärt införs i landet. Bevakningen på det området är inte tillfredsställande och företer i dag besvärande luckor. Jag skulle gärna vilja fråga utskottets ordförande, herr Brandt, om han kan referera till någon punkt i direktiven som antyder att de sakkunniga skall behandla tulltaxefrågor. Följer man utskottsmajoritetens förslag är alltså risken uppenbar att frågan endast förhalas till dess den löser sig av sig själv genom tullavvecklingen inom EEC. Då betyder det att man ännu ett antal år haft en helt fiskal pålaga som inte skyddar någon inhemsk produktion men drabbar den industri i vårt land som utnyttjar cisternvagnar, och det är ett förhållande som i stor utsträckning får konsekvenser för industrier i Norrland, vilket herr Larsson i Umeå med kraft har påvisat. Ett bifall till motionen skulle dessutom bidra till att i någon mån utjämna konkurrensen mellan järnvägstransport och landsvägstransport av petroleumprodukter och andra flytande kemikalier av varierande farlighetsgrad. Det behöver heller inte bevisas här att transport av brandfarliga eller på annat sätt miljöfarliga ämnen är säkrare på järnväg än på landsväg. Slutligen skulle ett bifall till motionskravet befria både statens järnvägar och tullverket från den besvärliga administrativa handläggning som är förknippad med redovisning av och tulldebitering för cisternvagnar i landet. Med detta, herr talman, har jag ytterligare velat berika argumenten för den till utskottsbetänkandet fogade reservationen av herrar Josefson i Arrie och Larsson i Umeå m.fl., och jag ber alltså att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Det är riktigt, som man tidigare har sagt här, att utskottet inte tar ställning i frågan. Men vi går inte så långt som herr Sellgren säger, att vi anser att motionären har fog för sin uppfattning. Tyvärr står det inte så, utan det står: ”Även om motionären skulle ha fog för sin uppfattning — — — ”, och det är litet skillnad på det. Det har understrukits av bl.a. herr Larsson i Umeå att det inte pågår inhemsk tillverkning av cisternvagnar, och herr Larsson i Umeå polemiserar mot att vi hävdar att det ju kan planeras en tillverkning. Men det har inte skett någon undersökning härvidlag, säger herr Larsson. Ja, det finns ju inga möjligheter att undersöka detta, såvitt jag förstår. Då skulle man fråga varenda svensk som eventuellt kunde starta någon rörelse, om han ämnar göra det. En sådan utredning är helt enkelt omöjlig att genomföra. Men vi skriver också i betänkandet: ”Vidare bör observeras att i gruppen godsvagnar, hänförliga till tulltaxenummer 86.07, ingår förutom cisternvagnar också liknande specialvagnar såsom värmeisolerade vagnar, kylvagnar och malmvagnar.

Men när det nu har igångsatts en utredning för att göra en översyn av viss tullagstiftning tycker vi att man bör avvakta den, och den skulle då kunna bli färdig nästa år. Nu frågar herr Sellgren mig om jag vet huruvida den här utredningen kommer att syssla med denna fråga. Jag har i min tur frågat sekreteraren, som säger att han kontaktat utredningens ordförande, vilken bekräftar att utredningen kommer att behandla frågan. Det är alltså alldeles klart att det förhåller sig så som vi skriver. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Brandt säger att det är svårt att utröna huruvida det kommer i gång någon tillverkning av cisternvagnar i landet. Jag är fullt medveten om det. Men kan herr Brandt förklara varför man skall ha ett tullskydd på en sak som vi inte har någon tillverkning av? Tullskyddet är ju tillkommet för att stödja den inhemska tillverkningen — en inhemsk tillverkning som har upphört och som alltså inte längre finns. Nej, herr Brandt, tullen i dag utgör inget skydd — tullen i dag utgör en pålaga på den industri som behöver använda cisternvagnar.
Herr talman! Herr Brandt menar att det föreligger en skillnad mellan vad utskottet skriver: ”Även om motionären skulle ha fog för sin uppfattning — — — ” och vad jag sade att utskottet har uttalat sig för att motionären har fog för sin uppfattning. Jag tror att det är en nyansskillnad — det är bara den omständigheten att utskottet vill markera sin försiktiga hållning och lindar in bekräftelsen i detta ”även om”. Jag tycker det är ett svepskäl när man säger att det måste göras en utredning huruvida andra företag ämnar ta upp en tillverkning av vagnar av den här typen inom landet innan man tar ställning. Det enda jag kan ha respekt för är att utredningen verkligen har kommit till stånd och mycket snart kommer att lägga fram förslag. Om sådant förslag läggs fram tidigt under 1973, och om det däri även ingår vad jag har motionerat om om jag får ta det som en bekräftelse av herr Brandt — så hälsar jag det med tillfredsställelse. Det är nämligen på det sättet att den utredningen tillsattes efter det att jag väckte min motion. Herr talman! Med det anförda har jag emellertid ändå inte velat frångå mitt yrkande om bifall till reservationen, ty om utredningen lägger fram sitt förslag nästa år kommer det sannolikt att innebära en fördröjning och ytterligare en tids fiskala pålagor helt i onödan för en industri, som ändå kämpar med ekonomiska svårigheter.
Herr talman! Eftersom herr Sellgren har väckt en motion i vilken det står att det inte förekommer någon tillverkning av cisternoch tankvagnar i Sverige — och herr Sellgren har också upprepat det i debatten — vill jag meddela att Falkenbergs näst största industri, Christian Olsson AB, tillverkar cisternoch tankvagnar. Det företaget skulle alltså komma att drabbas mycket hårt, om motionen gick igenom.
Herr talman! Företaget Christian Olsson i Falkenberg existerar inte längre. Det övertogs av Kockum och dess dotterbolag Interconsult AB, som har lagt ned tillverkningen av cisternvagnar. Mig veterligt tillverkas det normalt inte några cisternvagnar i Falkenberg i dag.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 49 är föranlett av ett par motioner angående avdragsrätten för skuldränta vid inkomstbeskattningen. Utskottet har varit enhälligt i sitt avstyrkande av motionerna. Men det finns en reservation fogad till betänkandet. Samtidigt som utskottet i betänkandets sista stycke konstaterar att det nyligen tillsatts en bostadsbeskattningsutredning — en av dess huvudfrågor är just ränteav draget — gör utskottet en egen värdering av avdragsrättens effekter.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

Fru talman! Alla är väl överens om att räntor för jordbruk och rörelse skall vara avdragsgilla. Fullt så stor är väl inte enigheten beträffande ränteavdrag för villa, kapital eller privata levnadsomkostnader. Dessa senare områden är nu också föremål för utredning. Som herr Söderström nämnde tar bostadsbeskattningsutredningen upp bl.a. villornas ränteavdrag, och även realisationsvinstkommittén sysslar med en del av beskattningsreglerna. Dessutom har 1972 års skatteutredning också ränteavdragen i stort att behandla. Utskottet har understrukit sin tidigare principiella ståndpunkt, nämligen att räntor i de flesta fall påverkar skattekraften, men att vissa räntor rent principiellt inte borde vara avdragsgilla, om det tekniskt gick att göra en avgränsning. Man kan nämna värdehöjande ting som man kan låna pengar till, men där de värdehöjande vinsterna inte på något sätt beskattas. Man kan nämna — och det har utskottet också gjort — att intäktsprocenten är låg på egnahem, och man kan säga att eftersom privata levnadsomkostnader inte är avdragsgilla så borde räntorna för lån för privata levnadsomkostnader inte heller vara avdragsgilla. Men då pengarna inte är öronmärkta har det varit synnerligen besvärligt att hitta en teknisk lösning. Det är med varm hand som utskottet överlämnar till 1972 års beskattningsutredning att försöka finna en lösning.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

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 52 behandlas en motion om att kommunerna skall vara befriade från avgift för fastighetsoch inkomstlängd. I utskottsbetänkandet finns en liten felaktighet. Det står att motionärerna tillhör c, fp och m. Det skall rätteligen vara ett s med, då även fru Lewén-Eliasson står för motionen. Det kan för all del i och för sig vara av underordnad betydelse vilka som står för motionen, eftersom det är motionens innehåll som vi skall behandla och som utskottet har avgivit sitt betänkande över. Syftet med motionen är att kommunerna inte skall betala för arbetsmaterial som de behöver för att fullgöra åtaganden som statsmakterna lagt på kommunerna. Som framgår både av utskottsmajoritetens yttrande och av reservanternas får kommunen ett exemplar utan kostnad. Men behöver kommunen ytterligare exemplar för att fullgöra sin skyldighet, får kommunen betala härför. Det är att märka att motionärerna inte begär att kommunerna skall få ersättning för arbetet utan bara att kommunerna utan extra kostnad får det material de behöver för att utföra detta gratisarbete. Utskottsmajoriteten medger visserligen att motionärernas yrkande delvis är tillgodosett men vågar inte ta steget fullt ut och helt tillgodose det berättigade kravet. Utskottet säger en sak som är högst anmärkningsvärd. Jag citerar: ”Om avskrifter av taxeringslängder blir avgiftsfria för kommunerna utan någon begränsning kan detta befaras leda till omotiverat stora beställning ar med ökad belastning av länsstyrelserna som följd.” Det är märkligt att utskottet gör ett sådant uttalande. Ansvarsoch kostnadsmedvetenheten torde vara sådan i kommunerna att missbruk är uteslutet. Skatteutskottet är inte sent att döma kommunerna och utfärda domar utan att ha det ringaste uns av underlag för ett sådant uttalande som utskottet här har gjort. Utskottet anför att den kommunalekonomiska utredningen skall titta på denna sak. Om majoriteten hade bekvämat sig att läsa direktiven för denna utredning, borde det ha framkommit att det minsta denna utredning skall syssla med är kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Däremot skall den framför allt undersöka kostnadsutvecklingen för kommunerna. En bidragande orsak till kostnadsutvecklingen är då givetvis de uppgifter som statsmakterna lägger på kommunerna. Visserligen är den avgift vi nu behandlar av mindre betydelse från skattesynpunkt för både stat och kommun, men principen, att material som fordras för ett gratisarbete åt uppdragsgivaren inte skall betalas, borde vara en självklar sak. Med denna motivering, fru talman, ber jag få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Fru talman! Herr Larsson i Umeå säger att det är ett märkligt uttalande som utskottet gör, men det tycker jag är ett överdrivet påstående. Jag tror man kan säga att det kan befaras bli omotiverat stora beställningar. Detta behöver emellertid inte betyda att kommunerna skulle slösa med medlen, men de som vet hur det går till i kommunerna känner till att det mycket väl kan inträffa, med de följder som vi har talat om. Vi menar att motionsyrkandet i varje fall inte bör genomföras utan en omprövning av principerna för kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Det pågår ju en utredning. Vi har inte sagt att det står i utredningens direktiv att den skall pröva frågan, utan vi har sagt att utredningen är oförhindrad att pröva även den här frågan. Detta tror jag är riktigt; jag föreställer mig att utredningen är sammansatt på ett sådant sätt att det inte möter något hinder att ta upp frågan där. Säkerligen är utredningen oförhindrad att pröva frågan. Med dessa ord, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är alldeles klart, herr Brandt, att utskottsmajoriteten har full rätt att säga vad den vill. Jag anmärkte inte heller på att den säger en sak, utan jag anmärkte på att den inte hade något fog för vad den sagt.

Fru talman! Till skatteutskottets betänkande nr 53 har fogats ett särskilt yttrande, där det bl.a. ifrågasättes huruvida skatteutjämningsrevisionens förslag är tillräckligt för att skapa rättvisa åt kommuner med stor fritidsbebyggelse. Frågan har varit föremål för utredningar och även för riksdagens ställningstagande, men fortfarande är förhållandena för kommuner med stor fritidsbebyggelse ganska besvärliga. Detta gäller speciellt i de fall befintliga äldre bostäder helt plötsligt förvandlas till fritidsbostäder. Då kan man inte tillämpa de lösningar som anges i utskottsbetänkandet, vilka närmast är avsedda att tillämpas i nyexploaterade fritidsområden. Frågan är komplicerad, och eftersom skatteutjämningsrevisionens förslag för närvarande remissbehandlas och då även den kommunalekonomiska utredningen kan komma att beröra denna fråga, skall jag, fru talman, inte ställa något annat yrkande än det som är ställt i utskottets betänkande.